Fru talman! Jag skall i den här repliken hålla mig till stabiliseringspolitiken, eftersom den var ett återkommande tema i Anna-Greta Leijons anförande. Jag tyckte att Anna-Greta Leijon gav mycket tydliga exempel på den interna splittringen just i fråga om stabiliseringspolitiken. Först föreföll det som om hon höll med mig om att åtstramning genom skattehöjningar inte fungerar. Hon avfärdade det — det var alternativ nr 2 som inte gick; inkomstpolitik gick inte heller. Det skulle bli utbud och stimulanser i stället. Sedan sade hon ändå att en åtstramning kan komma senare, om löneökningarna blir för stora. Jag har svårt att hitta något tydligare exempel på metoden att försöka sitta på två stolar samtidigt. Jag skulle gärna vilja att Anna-Greta Leijon bestämde sig för vilken modell det är som gäller — skall man föra åtstramningspolitik i socialdemokratisk tappning genom att höja skatterna eller skall man inte göra det? Vad är det för mening med att uttala att det skall komma en åtstramning om man inte avser att fullfölja det? Och hur mycket skall lönekostnaderna då öka innan denna skattehöjande åtstramning skall komma till stånd? Anna-Greta Leijon påstod att folkpartiet önskar en åtstramning och ställde några frågor om den. Jag vill då påminna Anna-Greta Leijon om att folkpartiet i motsats till regeringen och utskottets majoritet faktiskt har talat om vad det blir för effekter av våra förslag. Jag kan emellertid inte se att det är något krav på åtstramning. Vad vi har gjort är att vi — som regeringen borde ha gjort i sin proposition — redovisat vad som händer med den samhällsekonomiska balansen om folkpartiets förslag genomförs. Vi vill sänka marginalskatterna mer än regeringen; det späder på efterfrågan. Samtidigt föreslår vi stora sparstimulanser. Det betyder att efterfrågan minskar. Vi har en annan profil på de reducerade bostadssubventionerna. Det betyder också att efterfrågan minskar. Vi har en ganska rejäl utbudsökning genom det av oss föreslagna förvärvsavdraget för pensionärer, som betyder att produktionen ökar ganska snabbt. Det medför att balansen mellan produktion och efterfrågan förbättras högst avsevärt. Därmed möjliggör man lägre prisökningar. Man skapar mindre överhettning och man får ett mindre minus i bytesbalansen. Såvitt jag kan se borde inte Anna-Greta Leijon kunna ha någon invändning mot detta, men tydligen är det ändå inte något hon gillar. Låt mig avslutningsvis bara kommentera det faktum att Anna-Greta Leijon nämnde att det var angeläget att öka utbudet på arbetsmarknaden. Jag tolkar det så — det kanske inte är riktigt — att förslaget om längre semester och förslaget om längre föräldraledighet har försvunnit nu efter valet.

Fru talman! Anna-Greta Leijon ställde ett par frågor till centern som jag skall svara på. Först till frågan om oenighet. Vi fick genom Hans Petersson ett bra exempel på oenigheten på den socialistiska sidan när det gäller att redovisa ett gemensamt alternativ. Jag tycker det är bra för demokratin att ni så öppet visar att ni inte är överens, trots att den socialdemokratiska regeringen till mycket stor del lever på det stöd som kommunisterna ger dem här i rikdagen. Jag tycker det är en styrka för demokratin att man kan visa den oenigheten utåt som ni gör. När det gäller fördelningspolitiken vill jag säga att det ändå är så att de svenska hushållen fått det sämre de senaste tio åren. Olika regeringar kan ha ansvaret för det, men just nu är det så, och då krävs det faktiskt åtgärder. Vi ser också att skillnaderna mellan högoch låginkomsttagare fortsätter att öka. Den skattepolitik som regeringen nu planerar verkar vara inriktad på att man skall hoppa på de högra tuvorna. Jag tycker det är viktigt att se den inriktningen. När det gäller de frågor som Anna-Greta Leijon ställde om försörjningsmålet och teko vill jag säga att det försvarsbeslut som socialdemokraterna och folkpartiet 1987 fattade innebar en försämrad försörjning när det gäller livsmedel och teko. Anna-Greta Leijon borde prata med försvarsministern om det. En hög arbetslöshet kommer vi i centern aldrig att acceptera. Anna-Greta Leijon kan inte på något sätt tillskriva oss någon sådan ambition, utan vi kommer självfallet att kämpa emot en hög arbetslöshet. Men det är klart att ingen kan bortse från konsekvenserna av höga lönelyft. Jag har emellertid förtroende för att arbetsmarknadens parter också känner ansvar för det. Anna-Greta Leijon fortsatte i ungefär den stil som präglat valrörelserna de senaste åren: i första hand angriper socialdemokraterna andra, och gör vad de kan för att inte presentera sina egna alternativ, eftersom partifolket — verkar det — inte alltid är på det klara med vad som gäller. Men ett svar borde Anna-Greta Leijon ge på frågan vilken fördelningspolitik socialdemokraterna vill föra, bl.a. med tanke på de skatteförslag som de numera presenterar.

Fru talman! Jag noterade att Anna-Greta Leijon uttryckte oro för miljön. Problemet är bara att det inte har avsatt några spår i finansutskottets betänkande, och det är beklagligt. Hon sade att det inte är mängden varor utan sättet att producera varor som är problemet. Miljöpartiet de gröna säger att vi måste minska den materiella förbrukningen i samhället. Jag vill anföra ett mycket tydligt exempel på detta. Forskarna säger att vi måste minska utsläppen av kväveoxider med 75 96 — då kommer vi ned i ungefär de mängder som naturen tål. Alla riksdagspartierna har i en enkät från Naturskyddsföreningen svarat att man är villig att ordna samhället så att vi håller oss inom de gränser som naturen sätter. När forskarna säger att man måste sänka utsläppen med 75 96 betyder det att vi måste vidta åtgärder. Det effektivaste är att minska bilismen och sänka hastigheterna, så att vi kommer ned i mindre utsläpp. Vi måste minska mängderna av utsläpp. Mängderna är alltså mycket viktiga. Det fattades ett mycket klokt beslut här i riksdagen i maj, nämligen att man på grund av drivhuseffekten inte skulle tillåta en ökning av koldioxidutsläppen. Men problemet är att detta inte resulterat i några som helst konsekvensbeslut. Det hade varit värdefullt om man av finansministerns proposition hade kunnat se att det finns en insikt om att man faktiskt måste göra någonting åt de grundläggande, långsiktiga problemen, som ändå kommer att påverka vårt lands ekonomi i framtiden. Man kan inte leva för bara nästa år och nästa år igen, utan vi står inför långsiktiga problem, och oron för det måste resultera i handling.

Fru talman! Jag har tre minuter på mig. Jag försökte tubba fru talmannen till en förlängning av min repliktid, men det gick inte. Det har å andra sidan Kjell-Olof Feldt i stället. Både Hans Petersson och Gunnar Björk tog upp konsumentverkets utredning om familjerna och ekonomin. De siffror som där har redovisats är riktiga. Men om dem kan man säga två saker. För det första har man inte tagit hänsyn till sysselsättningsökningen när man bedömt de olika hushållstyperna. För det andra spelar det mycket stor roll vilka år man jämför. Man jämför här 1978 med 1987. Man får då fram resultatet av den politik som fördes under de borgliga åren. Det sämsta läget för hushållen redovisas för 1983, efter devalveringen. Den var vi tvungna att genomföra därför att Sveriges ekonomi befann sig i en sådan enorm utförsbacke. De senaste åren har vi tagit igen en hel del av de problem man pekar på i denna utredning. Hans Petersson sade apropå reservationen om låginkomstutredningen att reservanterna vill tillsätta en låginkomstutredning som skall arbeta snabbt. Jag tycker att den gamla låginkomstutredningen hade många fördelar, men ett av problemen var att det tog så lång tid. I dag har vi tillgång till helt andra statistiska underlag än man hade när låginkomstutredningen en gång tillsattes. Hans Petersson påstår att vi skulle vilja dölja verkligheten. Han säger att det behövs en sammanställning av hur det ser ut i Sverige. Han menar att vi har brist på kunskap och han säger att resultatet väl inte skulle vara så lätt för socialdemokratin att svälja, för man skulle uppleva ojämlikheten när man såg en sådan sammanställning. Jag skulle vilja säga att det där är snack! Om jag inte hade sådan respekt för kammaren skulle jag använda ett litet längre ord. Socialdemokratins styrka har varit att vi vågat sätta luppen över vår egen politik, se ojämlikheten i samhället och kritisera det som har genomförts även om det har varit vår egen politik. Jag vet inte vilka informationer Hans Petersson har. ”Heta siffror, kalla fakta” heter ett material som LO har gett ut och som visar all den ojämlikhet som finns i samhället, men också de resultat vi har uppnått. Detta är ett av de bästa argumenten för en fortsatt socialdemokratisk politik — för att skapa jämlikhet. Jag ber att få återkomma till inläggen från resten av talarna under nästa replik.

Fru talman! Jag förstår att det inte kan vara lätt att sänka sig från statsrådens tio minuter till de enkla tre minuter som vi vanliga debattörer har. Det blev inget svar på min fråga, men jag skall ta fasta på ett avsnitt i Anna-Greta Leijons anförande där hon kritiserade den stabiliseringspolitik vi moderater förespråkar. Hon tog exemplet en ny oljeprischock och sade att den måste mötas med aktiv konjunkturpolitik. Låt mig då påminna om att man har gjort på detta sätt en gång förut i stor skala, i mitten av 1970-talet med den s.k. överbryggningspolitiken. Det slutade med förskräckelse. Vi har all erfarenhet av att sådant leder till bestående bekymmer i vår ekonomi. Vi håller fortfarande på att försöka hantera en del av de obalanser som då uppkom. En oljeprishöjning kan närmast liknas vid en skattehöjning, pålagd det svenska folkhushållet utifrån, om det nu är från OPEC eller något annat. Den måste leda till en realinkomstminskning i vårt land, alltså en standardförsämring på ett eller annat sätt. Väljer man att underbalansera budgeten och att med full fart köra igenom problemen, som i mitten av 1970-talet, får man obönhörligen kraftig inflationsökning. Med en mindre ackommoderande politik får anpassning i stället ske genom återhållsamhet på kostnadssidan och omställning av produktionen mot mindre oljeanvändning, dvs. på marknadens villkor. Just detta exempel visar att det är ett klart försteg för en icke-interventionspolitik när man skall möta denna typ av utifrån kommande störningar. Det som Anna-Greta Leijon sade i det avseendet gör mig orolig, tillsammans med vad jag var inne på tidigare, nämligen att talet om att man skall bekämpa inflationen inte tycks vara så allvarligt menat. Om man väntar till nästa år och avläser för stora lönehöjningar och möter detta med skattehöjningar, då kommer det att betyda att kampen mot inflationen inte heller nu kommer i gång, utan att vi via skattehöjningarna får en uppdrivning av inflationstrycket i landet. Det blir på samma sätt om nu det teoretiska skulle inträffa, alltså om OPEC får ihop sin kartell igen och lyckas höja oljepriset med ett antal dollar per fat. Möter man det med underbalansering eller skattehöjningar, då får vi tillbaka den höga inflationstakt som är det grundläggande bekymret och som finansministern säger att han skall sätta i gång att bekämpa. Vill Anna-Greta Leijon reda ut hur det skall vara med aktiv konjunkturpo — Prot. 1988/89:47 litik eller mera långsiktig stabiliseringspolitik? 16 december 1988
Fru talman! Tydligen fortsätter de icke-socialistiska regeringsåren att politiska årgärder, spöka för socialdemokraterna — det verkar vara evigt. Men om man skall RS skylla på att det som hände de första åren under socialdemokratisk regering berodde på vad den tidigare regeringen gjort, borde man snarast lägga ned all kritik mot de icke-socialistiska regeringarna 1976—79, eftersom det de gjorde var följder av en tidigare förd politik. Man kanske borde visa viss konsekvens på det området. Det var också den skillnaden att på den tiden klarade sig den ickesocialistiska regeringen bättre än regeringarna i omvärlden. I dag klarar sig den socialdemokratiska regeringen sämre än regeringarna i omvärlden. Jag vill återkomma till fördelningspolitiken, eftersom den är viktig. Man ser tendenser till att den skall fortsätta att vara en viktig politisk strömdelare. Jag tror det är viktigt att få fram en samlad plan. Det är bra att Anna-Greta Leijon visar att det förs en debatt inom socialdemokratin, och att man tydligen har en hel del olika åsikter där. Ett sätt att hjälpa låginkomsttagare vore en skatteutjämning som höll nere kommunalskatterna, vilket ju gynnar de lägre inkomsttagarna, och att införa differentierad moms som också skulle gynna de lägre inkomsttagarna. Med sådana förslag skulle man kunna komma till rätta med en hel del av de aktuella problemen. Det föreligger konkreta förslag här.

Fru talman! Jag antar att fru Leijon har läst utredningen från konsumentverket mycket ingående. Jag har läst referat av den. Fru Leijon sade att man inte har tagit hänsyn till den ökade sysselsättningen. Men om man jämför utvecklingen för konsumentprisindex och utvecklingen för lönerna samt kostnaderna för mat och bostad, då ser man de stora skillnaderna. Även om man i undersökningen inte tagit hänsyn till den ökade sysselsättningen — vilket jag ställer mig frågande till — innebär det i alla fall att man måste arbeta mer för samma standard. Det är ju också en försämring fördelningspolitiskt, om man tvingar människor till längre arbetstid och hårdare arbetsinsatser för att de skall kunna hålla uppe hushållsekonomin. Egentligen är det samma sak som redovisas oavsett hur man ser på det. Jag får tacka för klarspråket om fördelningspolitiken. I yrkandet om avslag på våra förslag i betänkandet står bara att det finns en fördelningspolitisk spänning i detta, och att den skall ägnas uppmärksamhet. Jag tycker att man borde försöka sänka bostadskostnaderna i stället för att höja dem. Man borde slopa matmomsen, sänka matpriserna, genomföra skattereformer som ger mest åt låginkomsttagare i stället för åt höginkomsttagare och inte övervältra delar av betalningen på vidgad moms, vilket slår mot låginkomsttagare. Man borde vidta åtgärder mot spekulationsekonomin. Överskottet på kapital har naturligtvis sökt sig till diverse markoch byggnadsspekula 37 tion. Ett stort antal av de nya miljardärerna i vårt land finns inom byggoch bostadssektorn. Detta är också tecken på att man kan göra sig rik på människors behov av bostad, hus och hem, och industrietableringar. Detta i sin tur bygger på regionalpolitisk kollaps. Tillväxten sker i tätortsområden, i tidigare heta områden. Då sker naturligtvis, enligt marknadsekonomins lagar, en fantastisk värdeökning i dessa områden, som i sig ger utrymme för spekulation. Denna driver upp inflationen och försämrar de vanliga inkomsttagarnas möjlighet till försörjning. Oavsett vad Anna-Greta Leijon säger, är detta ett faktum. Det är vad som har hänt med hushållen under samma period som vinsterna har ökat och ekonomin i övrigt har gått framåt i vårt land och människor har arbetat mera. Jag erkänner att det är bra resultat, Anna-Greta Leijon, men det borde föranleda en konkret politisk åtgärd i stället för att man glider vidare och säger att utvecklingen innebär problem. Det har man sagt i flera betänkanden nu om den ekonomiska politiken. Kanske det kommer något i januari. Jag vet inte. Fru Leijon vet.

Fru talman! Jag fick inte heller något svar av Anna-Greta Leijon, men det kanske kommer senare. Jag vill ta fasta på att hon sade att det känns tillfredsställande i dag att försvara den socialdemokratiska politiken. Precis så sade hon. Jag undrar om det kan vara riktigt sant. Är det inte bara de vanliga fraserna som man måste säga? För vad har denna politik lett till? Hushållen har fått det sämre — det var en av Hans Peterssons viktigare invändningar. Priserna har ökat och fortsätter att öka ännu mer. Sverige kan inte betala för sig. Vi har minus i våra betalningar med utlandet — enligt konjunkturinstitutets rapporter stiger detta minus till 20 miljarder 1990. Skatterna är rekordhöga. Jag undrar om Anna-Greta Leijon vill utveckla det som hon senare kom fram till, nämligen att en långsiktig produktivitetsökning skulle vara bra för att kunna förbättra för hushållen. Där är då utgångspunkten att förhållandena inte är så bra i dag, utan att man måste förbättra dem. De senaste åren har produktivitetsökningen varit oerhört låg i Sverige. Nästan hela tillväxten har bestått av sysselsättningsökning, alltså flera arbetstimmar, medan utbytet per arbetstimme har ökat med några tiondels procent per år. Alldeles särskilt låg har ökningen varit inom den offentliga verksamheten. Då vill jag knyta an till det som står i både propositionen och betänkandet, nämligen att konkurrens är ganska bra för att höja produktiviteten. Då tycker jag att det är naturligt att man försöker se till att det som är bra, konkurrensen som medel för att höja produktiviteten, faktiskt ges en chans just på de områden där produktiviteten är så sällsynt låg. Det gäller alltså stora delar av den offentliga verksamheten. Men precis på det området, där man skulle ha störst möjlighet att verkligen åstadkomma något positivt, där säger socialdemokratin stopp. Där skall det inte vara någon konkurrens. Vårdmonopol skall vara kvar. Utbildningsmonopol skall vara kvar. Omsorgsmonopol skall vara kvar. Jag tycker att detta vittnar om att utbudspolitik och annat möjligen har lärts ut till några socialdemokratiska talare som ord, men i fråga om vad de orden innehåller, hur de i praktiken skall omsättas i handling, återstår ännu väldigt väldigt mycket. Låt mig till sist påminna om den fråga som jag ställde: Blir det någon åtstramning genom skattehöjningar? Fungerar det som medel eller gör det inte? Anna-Greta Leijon sade nämligen båda sakerna. Hon sade att åtstramningen fungerar inte, och hon stod också fast vid det som står i utskottets betänkande, att åtstramningen kommer nog senare. Vilket är det egentligen som gäller här nu?

Fru talman! Gunnar Björk inledde med att säga att de icke-socialistiska regeringsåren fortsätter att spöka för socialdemokratin. Det hade varit riktigare, om han sagt att de icke-socialistiska åren fortsätter att spöka för Sverige. Spöket är tyvärr väldigt påtagligt och levande. Den stora upplåning som det här landet varit tvunget att dra på sig för att ni skötte ekonomin så dåligt är fortfarande ett ok för det svenska folket. Lars Tobisson började sitt första inlägg med att erinra om den tid då han och jag tillhörde styrelsen för SFS, Sveriges förenade studentkårer. Ungefär då, eller strax efter, började jag jobba på arbetsmarknadsstyrelsen, och då sysslade jag med vad man egentligen kan kalla för utbudspolitik. Jag började på detaljen för kvinnligt arbete. Vad det handlade om var att röja undan hinder för de kvinnor som ville söka sig ut på arbetsmarknaden. Det är en viktig del av den utbudspolitik som regeringen fortsätter med i dag, och där tror jag att vi kan göra väldigt mycket. Där har också den tredje vägens ekonomiska politik lyckats väldigt bra. Lars Tobisson sade att den tredje vägens politik har misslyckats. Jag skulle vilja säga att inget kan vara mera felaktigt. Visst, inflationen är för hög hos oss i förhållande till andra länder, men det väger ändå mycket lättare i vågskålen än det positiva som vi har uppnått i form av låg arbetslöshet och hög sysselsättning. Och det mänskliga lidande som arbetslösheten för med sig i de länder som har prioriterat inflationsbekämpningen framför kamp mot arbetslösheten avskräcker nog inte bara oss socialdemokrater. s Men vi måste gå vidare med de utbudsstimulerande åtgärderna. Anne Wibble säger att folkpartiet ville ha förvärvsavdrag för att öka pensionärernas arbetsvilja. Varför höll folkpartiet då så envetet emot, när den socialdemokratiska regeringen ville ge en skälig ersättning åt delpensionärerna? Minskningen av arbetskraft på grund av utslagning från arbetsmarknaden var ju av mycket mycket större betydelse för ekonomin. En av våra viktigaste uppgifter är att hindra utslagning i förtid från arbetsmarknaden, ett bra sätt att få marknaden att fungera, att häva brister som vi har i dag. Där är — det håller jag med Anne Wibble om — en av de viktigaste åtgärderna att se till att arbetshandikappade får mer chanser. Men den rätta metoden är inte att differentiera lönebidragen, som Anne Wibble föreslår, utan den rätta metoden är att få en annan arbetsmiljö, så att vi inte skapar så många handikappade, och att få arbetsgivarna att inte uppträda så skamligt som de gör många gånger nu, när de å ena sidan ropar efter arbetskraft och å andra sidan säger nej, nej till dem som har ett arbetshandikapp. Tyvärr, tre minuter är för kort. Men ni andra får ju chansen i repliker på finansministerns inlägg.
Fru talman! Jag trodde att kammarens ledamöter på denna sin sista arbetsdag för året uppskattar att jag har begränsat mig till ett tiominutersinlägg. Dessutom tycker jag att den debatt som har förts har varit tillräckligt innehållsrik för att jag skall behöva göra alltför långa tillägg till den. Det enligt min mening märkligaste uttalandet i den debatt jag nu har lyssnat till gjorde Lars Tobisson. Problemet är att statsbudgeten nu visar ett stort överskott, sade Lars Tobisson. Nu är det ju faktiskt tvärtom. Överskottet i statsbudgeten visar att ett stort problem har lösts. Tack vare att vi har kunnat sanera statsfinanserna kan vi nu mer intensivt arbeta med de strukturella problemen i vår ekonomi. Vi behöver inte längre jaga ett gigantiskt budgetunderskott och engagera det mesta av våra politiska och ekonomiska resurser för det problemet. Nu betyder inte det att vi plötsligt har fått utrymme för att börja göra en massa nya utgifter. Det skulle snabbt föra oss tillbaka till de tidigare statsfinansiella problemen. Men under förutsättning att vi kan fortsätta med en stram utgiftspolitik betyder det att vi har fått utrymme för att angripa de problem vi har kvar. Det är framför allt två på ekonomins område: inflationen och den låga ökningen av produktiviteten. Regeringens förslag för att få till stånd bättre fungerande marknader, ökad konkurrens, bättre regional balans osv. kallas nu för utbudspolitik. Via det begreppet åkallar framför allt moderaterna och folkpartiet sina gamla nyliberala gudar, som vi socialdemokrater härmed skulle ha börjat tillbedja. Samma tes driver för övrigt vänsterpartiet kommunisterna. Det är riktigt att vi socialdemokrater inte har använt ordet utbudspolitik lika flitigt som en del andra, men vi har sedan länge praktiserat den politiken. Vad är vår arbetsmarknadspolitik annat än det som nu kallas utbudspolitik? I de flesta länder är arbetsmarknadspoliktiken socialpolitik, att ta hand om arbetslösa. I vårt land har den sedan länge varit att främja tillkomsten av nya jobb, bättre utbildning för människor, valfrihet och rörlighet på arbetsmarknaden — allt det som har främjat tillväxten och utvecklingen av vår ekonomi samtidigt som det har gett människor bättre jobb. Vad är vår industripolitik annat än det som nu kallas utbudspolitik? Vad är vår energipolitik eller vår sedan lång tid ytterst öppna handelspolitik? Vi är t.o.m. på sådana områden som den offentliga upphandlingen föregångare när det gäller att utnyttja den fria marknaden. Avregleringen på kreditmarknaden inleddes för flera år sedan. Transportmarknaden har successivt frigjorts från regleringar, och där tas nu det sista steget, när det även går att åka taxi utan att staten skall bestämma hur många bilar som får finnas på gatorna samtidigt. Vi har alltså gjort mycket i Sverige för att effektivisera vår ekonomi.

Vi vill nu gå vidare när det gäller jordbruket, de kvarstående tekorestriktionerna och valutaregleringen. Det är delvis om detta som denna proposition handlar. Vi gör dessutom ganska rejäla ingrepp när det gäller att bemästra överhettningen på byggmarknaden. Här är jag något förvånad, fru talman, över den debatt som har förts från oppositionens sida. Ni har upprepat gamla, väl kända ståndpunkter, men ni har nästan inte alls diskuterat de konkreta förslagen i propositionen. Om ni nu är så intresserade av och engagerade i utbudspolitik och anser att lovande ansatser till en sådan politik finns i denna proposition, varför har ni då inte gett någon bild av hur ni ser på de konkreta förslag som propositionen innehåller? I propositionen får Sveriges riksdag och Sveriges folk veta att vi står inför utomordentligt viktiga och svåra ting, som nu skall uträttas. Det gäller att bemästra de problem som otvivelaktigt uppstår när tekorestriktionerna försvinner, hur vi skall klara byggandet och inflationen samt hur vi skall kunna förnya jordbrukspolitiken. Om detta har ni inte haft någonting att säga. Jag noterar särskilt att den ivrigaste avregleringsanhängaren, moderaten Lars Tobisson, inte nämner jordbruket när han talar om områden där antalet regleringar skulle behöva minskas. Det kunde vara intressant att höra Lars Tobissons förklaring till tystnaden på den punkten. Tobisson gjorde dock en iakttagelse som det är svårt att säga något emot, nämligen att regeringen om några veckor lägger fram sin budgetproposition. Uppenbarligen hoppas han att jag skall kasta något ljus över innehållet i denna proposition. Det skall jag nu inte göra, av lätt insedda skäl. Men en sak vill jag säga. Tobisson åberopar uttalanden som jag gjorde för ett år sedan om marknadskrafternas kollaps. Det är riktigt att jag gjorde sådana uttalanden, men vad jag då talade om var, att om vi enbart litar till marknadskrafterna när det gäller sysselsättningen och fördelningen av produktionsresultatet går det illa. Det finns en rad exempel på det runt om i världen. Moderaterna, folkpartiet och centern har dragit alldeles för långtgående slutsatser av framgångarna med den tredje vägens politik. Jag vill då särskilt vända mig till moderaterna och säga att det är en medveten stabiliseringspolitik som har avskaffat arbetslösheten i Sverige. Det är en medveten stabiliseringspolitik som har gett oss en ekonomi i bättre balans. Därför råder det ingen motsättning mellan en aktiv stabiliseringspolitik och en långsiktig strukturpolitik. Det kommer att avspegla sig i budgetpropositionen. Vi måste alltså fortsätta att låta politiken vila på båda dessa grundpelare. Den tredje vägens politik kan därmed fortsätta, men den är inne i en fas där vi kan fästa blicken längre fram i tiden, därför att de akuta problemen inte tynger ner så mycket som de gjorde tidigare. Jag vill säga en sak till om det arbete som riksdagen skall uträtta till våren. 16 december 1988 Viljan att sänka skatter är utbredd bland oppositionen, men för möjligheter na att sänka skatter är det ganska ointressant hur mycket man vill sänka skatterna. För möjligheterna att sänka skatterna är det viljan att hålla tillbaka de offentliga utgifterna som är avgörande, och här har ni inte varit så duktiga, inte ens denna höst. Jag vill säga till er i oppositionen, att ni får rikliga tillfällen under våren att visa er vilja i det avseendet, dvs. att avstå från populistiska överbud på en rad områden. Håll i er, och avstå från att skriva alltför yviga motioner, är min uppmaning. Då kan möjligen grunden läggas genom budgeten för budgetåret 1989/90, så att 1991 års skattereform också kan bli en skattesänkning. Men det blir den inte om Sveriges riksdag nu tror att mattan är utlagd för en ny, kraftig utgiftsexpansion på en rad områden. Det är viljan i det avseendet, fru talman, som visar vilken vilja man har att lätta skattebördan för svenska folket.

Fru talman! Finansministern hade tydligen problem med att finna något direkt anstötligt i mitt anförande. Han fick gräva fram ett lösryckt citat, där jag sade att problemet är att det finns ett överskott i den offentliga sektorn. Det är naturligtvis inte något problem att budgetbalansen har återställts, men det är ett problem om man tänker sig att bedriva åtstramningspolitik genom skattehöjningar. Det leder bara till att man fortsätter den nuvarande kursen, dvs. att socialisera enskilt sparande och föra över det till offentligt sparande utan att det förbättrar den totala sparandesituationen, där det nu finns ett underskott som kommer fram i en brist i bytesbalansen. Det har funnits en tendens att vilja betrakta arbetsmarknadspolitiken som ett alibi för att socialdemokraterna länge har fört utbudspolitik. På den tiden Anna-Greta Leijon var anställd i arbetsmarknadsstyrelsen satt jag i dess styrelse och bedrev med stort intresse arbetsmarknadspolitik. Den var alldeles utmärkt som ett sätt att underlätta arbetskraftens rörlighet och anpassning till förändringar på marknaden. Det var bara det att socialdemokraterna efter hand kom av sig: de vågade inte fortsätta den rörlighetsbefrämjande politik som egentligen var själva grundtanken. Det kännetecknas bl.a. av att de avskaffar flyttningsbidrag och starthjälp, för att nu, när väckelsen har dykt upp, återkomma med samma lösning men under beteckningen merkostnadsbidrag, som vi skall votera om här i dag. Finansministern menade att den tredje vägens politik visst inte är misslyckad, eftersom Sverige har klarat att hålla en hög sysselsättning. Men kännetecknande för denna doktrin var ju att det skulle gå att förena hög sysselsättning och låg inflation. Vi har ju den nye ordförandens i finansutskottet ord på att inflationen är för hög, och jag tror att finansministern är beredd att hålla med om även detta. Denna kombination gick alltså inte, och därför gäller det att ta itu med inflationen. Jag vill, som sagt, inte ta i för mycket här, så att finansministerns nya tankar förflyktigas. Men jag är glad över att man säger att det inte kan bli tal om åtstramning i en situation, där vi inte klarar större tillväxt än ungefär 1 Zo kommande år, trots att det är överhettning. Här måste man i stället befria ekonomin från hinder på utbudssidan. Vi kommer då till jordbrukspolitiken och teko. Observera att vi stöder de framlagda förslagen. Vi säger att det beträffande teko borde gå snabbare, men begär inte av oss att vi skall ha färdiga förslag, då regeringen har tillsatt en utredning där detaljerna beträffande t.ex. jordbrukspolitiken skall utredas. Där kommer vi att delta och arbeta i avreglerande riktning.

Fru talman! Det kan ju vara så att finansministern delar Anna-Greta Leijons egenartade uppfattning, som hon gav uttryck för på slutet. Därför måste jag be att få informera om att det är en skillnad mellan att föreslå ett förvärvsavdrag, som ökar arbetsutbudet, och att föreslå ökningar inom delpensionen, vilket minskar arbetsutbudet. Det blir helt olika effekter. För säkerhets skull vill jag få detta markerat. Finansministern nämnde två problem inom den svenska ekonomin. Jag tror att alla i kammaren kan vara överens om vilka problem det är: prisökningstakten och den låga produktivitetsökningen. Eftersom finansministern är något mera van än Anna-Greta Leijon, än så länge, att hushålla med sina minuter, kunde kanske finansministern, som ändå i sin proposition har skrivit om behovet av konkurrens för att förbättra produktivitetsutvecklingen, tala om varför detta inte skall gällla inom stora delar av den offentliga verksamheten. Enligt alla rapporter, nu senast konjunkturinstitutets decemberrapport, har den offentliga verksamheten en osedvanligt dålig produktivitetsökning, ungefär 0,1 20. Varför envisas socialdemokratin med att slå vakt om vårdmonopol, utbildningsmonopol och omsorgsmonopol? Jag vill faktiskt ta upp ytterligare en sak i konjunkturinstitutets decemberrapport. En mening i rapporten gjorde mig ganska upprörd. Det står att ”KI har lagt in den beräknade inkomstökningen för hushållen från den beslutade förbättringen av föräldraförsäkringen”. Därför har man justerat upp sin prognos beträffande konsumtionsökning, hushållens köpkraft och allt möjligt annat. Jag vill be finansministern att tala om för riksdagen vilket beslut som åsyftas. Det måste gälla något regeringsbeslut, för något riksdagsbeslut finns ju inte. Jag tycker att han kunde tala om för riksdagen vad han uppenbarligen har talat om för konjunkturinstitutet senast den 5 december, då den här rapporten justerades. I praktiken innebär det här två saker, som båda måste vara felaktiga från hans egen utgångspunkt. Man späder nämligen på inflationen och minskar arbetsutbudet. I första hand kunde finansministern tala om vad den här meningen på s. 13, slutet av första stycket, i KI:s decemberrapport faktiskt syftar på.
Fru talman! Finansministern frågade varför vi inte har sagt någonting om jordbrukspolitiken, som ju är ett av de avsnitt som behandlas i finansutskottets betänkande. I reservation 62 har vi i centerpartiet beskrivit hur vi ser på konsumentmålet, folkhälsomålet och inkomstmålet, och vi har en hel del avvikande synpunkter på utformningen av propositionen. Beträffande konsumentmålet tror vi att man kan göra som man gör i EG, dvs. sänka matmomsen. Det har vi också berört tidigare. När det gäller folkhälsomålet säger vi att man inte bör importera sådana livsmedel som inte får tillverkas i Sverige. I fråga om inkomstmålet är det viktigt att klargöra att lantbruket måste få en rimlig företagsekonomisk lönsamhet, och beträffande miljömålet framhåller vi att man bör se till att det blir en minskning av kemikalieanvändningen. Det står klart att vi har en helt annan inställning än regeringen. Våra åsikter finns också redovisade i reservationer. Jag vill med finansministern diskutera miljömålet, som vi har behandlat tidigare och som vi har en reservation om. Enligt min mening är det nödvändigt att miljöhanteringen får ett större genomslag i den ekonomiska politiken. Vi ser hur konsekvenserna av en dålig miljö slår igenom i form av en minskning av skogsråvaran, vilket får ekonomiska följder. Vidare ser vi att det blir en höjning av vårdkostnaderna på grund av dålig miljöhantering. Landstingets kostnader ökar ständigt. Det blir också på vissa områden ett ganska stort produktionsbortfall. Vidare uppstår det korrosionsskador, som kostar samhället ganska mycket pengar. Man har ibland uppskattat att miljöskadorna kostar 60-100 miljarder kronor. Oberoende av vad man kommer fram till för siffror kan man se att miljöförstöringen i dag kostar samhället väldigt mycket pengar. Därför tycker jag att det vore ganska naturligt, om man i den ekonomiska politiken hade miljömålet som en viktig punkt. Det är intressant att konstatera att centerpartiet under många år har kämpat i denna fråga. Folkpartiet har delvis tänkt om, vilket hedrar folkpartiet. Men det är en gåta att miljöpartiet kan avstå från att ge sitt stöd. Nu ansluter sig miljöpartiet till de s.k. betongpartierna. Jag skulle vilja fråga finansministern: Vad är skälet till att finansministern inte kan tänka sig att man skriver in även miljömålet som en del i den ekonomiska politiken?

Fru talman! Jag vill börja med marginalskatterna, som ju är en huvudsak i hela den ekonomiskpolitiska filosofi som regeringen lägger fram. Man menar ju att marginalskattesänkningar måste genomföras för att man skall kunna lägga grunden till låga löneavtal. Enligt min mening är detta ett grovt tankefel, eftersom man bevisligen kan se att låginkomstagare och arbetarfamiljer har halkat efter under en mycket lång period. De får anstränga sig mycket mer för att hålla uppe sin standard, om det ens går. Det borde vara precis tvärtom, dvs. att man genomförde en skattereform där man gav mest åt dem som befinner sig i de normala inkomstlägena. Detta skulle möjligen kunna underlätta avtalsrörelsen. Det går inte om man ger mest åt dem som redan har höga löner och bättre försörjningsläge. Jag tror alltså att det ligger ett grovt tankefel bakom hela strategin beträffande marginalskatterna. Så över till avregleringsfilosofin. Det här är ju inte någonting nytt. Man har förstått att det skulle komma. Man väntar bara på att det skall avregleras fullständigt på valutaområdet. Jag förstår att det här är den nyliberala politik som skall genomföras — avreglering av tekooch livsmedelsområdet. I stället för att sänka matmomsen kan man naturligtvis tänka sig att importera livsmedel och pressa ned priserna. Det är väl så det skall gå till. Mot bakgrund av det äppelbeslut som riksdagen fattade för någon vecka sedan måste man fundera vad det hela innebär i längden. Man anser sig alltså inte kunna upprätthålla krav på livsmedelsproduktion här i landet. Skall det vara — Prot. 1988/89:47 samma krav på importerade livsmedel? Det fordras en utförlig förklaring 16 december 1988 från regeringen av vad som menas med avreglering. Vi har ju t.ex. fattat Z———- beslut om att äggproduktionen baserad på burhöns skall avvecklas inom tio er FS år. Av länsveterinären i mitt hemlän har jag fått veta att det inte alls ser ut på PORTEN m.m. det viset inom EG. Hur skall det bli då? Skall man importera ägg som produceras på ett annat sätt ute i Europa och slå ut de svenska bönderna, eller skall man upprätthålla något slags reglering och restriktion med hänsyn till vissa miljöoch hälsomål i den svenska livmedelspolitiken? Detta är mycket viktiga frågor, och jag varnar för avregleringsfanatismen. Beträffande konkurrensfrågorna vill jag framhålla att vi inom vpk har reserverat oss. Enligt vår åsikt är det riktigt att man studerar konkurrensfrågorna, men arbetarrörelsen har ju under hela sin uppbyggnad mött en oreglerad kapitalism och tvingats göra ingrepp. Vi har marknadsföringslagar, konsumentskyddslagar m.m. för att reglera den fria kapitalismen. Skall man nu gå den andra vägen med en avreglering, måste man vara klar över att man möter de fria monopolen, marknadskoncentrationerna och marknadsuppdelningarna. På det viset får man en inflatorisk prispress uppåt, när man skall plocka av folk allt de lyckats tjäna och få i fickorna av sitt arbete. Då måste regeringen vara klar över att man borde granska också den kapitalistiska utvecklingen, företagsuppköpen, koncentrationsprocessen m.fl. marknadsmekanismer, när man gör en konkurrensutredning.

Fru talman! Anna-Greta Leijon sade att hon var oroad för miljön. Jag hörde inte ett enda ord från finansministern om de begränsningar som vår samhällsekonomi har. När man diskuterar långsiktig ekonomi måste man ta hänsyn till att det finns naturliga begränsningar. När man hör dessa skildringar verkar det som om det finns oändliga expansionsmöjligheter. Tillväxt, ekonomi och materiell förbrukning skall stiga med ett visst antal procent per år. Det finns dock begränsningar. Jag vädjar till en insikt härom. Detta måste man ta sig en allvarlig funderare på. Man kan inte fortsätta denna stadiga lunk mot att ständigt förbruka mer, slita på våra resurser och förbruka framtiden. Tack för ordet.

Fru talman! Jag har inte lämnat konjunkturinstitutet några som helst sekreta informationer om kommande propositioner. Jag skulle tro att vad som har hänt är att konjunkturinstitutet utgår från att socialdemokraterna kommer att hålla sina vallöften. Det talas om ”beslutet”. Såvitt jag kan förstå är det enda beslut de kan syfta på att väljarna valde en socialdemokratisk regering. Det är beslutet. Till Anne Wibble vill jag säga att hon har helt fel i fråga om delpensionen. Möjligheten att ta delpension har i själva verket ökat utbudet av arbetskraft. Den har betytt att många människor kunnat avstå från att helt och hållet sluta arbeta och gå i pension. De har kunnat upprätthålla en del av sin arbetsinsats tack vare delpensionen. Erfarenheterna från införandet av delpensioner 45 visar faktiskt att heltidspensioneringen minskade och att vi i stället fick fler människor kvar på arbetsmarknaden. Jag vill också tacka Lars Tobisson. Det hör ju inte till vanligheterna. Men han har varit så otroligt artig i dag. Jag vill tacka honom för löftet att arbeta konstruktivt för en förnyelse av jordbrukspolitiken i, som han sade, avreglerande riktning. Jag hoppas att vi kan bli fler om den saken. Låt mig så hoppa över till den andra kanten av politiken, till Hans Petersson. Han återvänder ständigt till sitt tema att om de svenska hushållen måste sänka sin levnadsstandard beror det på att vinsterna är så höga. Jag skall inte förneka att vinsterna är mycket höga i Sverige i dag och att detta är ett problem. Men, Hans Petersson, kan vi inte någon gång komma överens om att vår levnadsstandard bygger på hur mycket vi producerar och hur många som har arbete? Det är det alldeles avgörande. Sanningen är ju den att under den period då svenska folkets levnadsstandard minskade kraftigt, då sjönk också vinsterna till absolut bottennivå. Under en period då vinsterna har stigit har också reallönerna stigit. Det är klart att lönerna i det korta perspektivet hade kunnat stiga ännu mer, om vinsterna hade varit lägre. Det håller jag med om. Det är dock inte givet att vi med en sådan politik hade uppnått ens den standardförbättring och den sysselsättningsökning som nu uppnåtts. Hans Petersson är förkrossad över att svenska konsumenter i fortsättningen skall kunna välja att köpa utländska äpplen, om de så vill. Det kallar han avregleringsfanatism. Jag undrar om inte svenska folket består av rätt många fanatiker i så fall, som vill kunna välja mellan äpplen och äpplen eller t.o.m. mellan äpplen och päron, om det skulle behövas. Gunnar Björk frågar mig om jag står fast vid direktiven till momsutredningen. Ja, det gör jag. Men var står Gunnar Björk numera? I går, när centerpartiet diskuterade skattepolitiken, fick vi höra att det numera inte heter sänkt skatt på basmat. Nu heter det sänkt skatt på vardagsmat. Där har Gunnar Björk inte hängt med i svängarna. Han talar fortfarande om sänkt skatt på basmat. En sak tror jag att många är intresserade av att veta, inte minst inom momsutredningen. Betyder det någonting att centern nu vill ha sänkt skatt på vardagsmat och inte på basmat? Vad är vardagsmat? Betyder det att vi skall ha en moms för den mat vi äter på vardagarna och en annan för den mat vi äter på söndagarna? Jag tror t.o.m. att kyrkan är intresserad av svaret på den frågan. När det gällde centerns tal om regionalpolitik vill jag säga följande. Det var mer stillastående på arbetsmarknaden när arbetslösheten var hög. Det är ganska naturligt. Det är ingen idé att ens fundera på att flytta när det inte finns några jobb att flytta till. Nu har sysselsättningen ökat, och det finns många jobb. Det finns i dag fler jobb än människor i många regioner. Då blir folk naturligtvis intresserade av att flytta. Många vill flytta därför att de vill ha andra jobb — ökade inkomster och mer intressanta arbetsuppgifter. Jag kan inte förstå annat än att det måste ligga i människors intresse att vi får en mer allsidig sammansättning när det gäller arbetstillfällen och möjligheter till utveckling och att detta kan spridas över hela landet. Tack vare att förnyelsetakten i näringslivet nu ökar har också sysselsättningen kunnat förbättras över hela landet. Framför allt är de jobb som nu finns mycket tryggare än de som fanns tidigare. Jag förstår inte denna gammelkonserva — Prot. 1988/89:47 tism från centerns sida, att bekämpa industriell förnyelse i tron att det ökar 16 december 1988 tryggheten och de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna i skogslänen. All EC erfarenhet visar att detta är fel och att förhållandet är det motsatta. ORSA Det har talats mycket om det låga sparandet i Sverige. Det är riktigt att det PORuska ålgärder, m.m. är ett allvarligt problem att hushållssparandet gått ned så kraftigt. Jag måste då ett ögonblick snudda vid den skattereform som nu är under arbete. Lars Tobisson — jag vet inte om det också gäller Ann Wibble — kritiserar våra tankar om att skärpa kapitalbeskattningen. Det är fel, säger Tobisson. Han menar att man inte kan skärpa kapitalbeskattningen när hushållssparandet är så lågt. Men jag tror att han har fel. Ser vi på vad som har hänt med de svenska hushållen finner vi inte att de har ökat sitt sparande i den meningen att de har större finansiella tillgångar — mer pengar på banken, mer premieobligationer, mer aktier och även mer villor. Problemet är att de lånat ännu mer. Deras lån har växt mycket snabbare än deras insättningar på bank och deras förvärv av finansiella tillgångar. Otvivelaktigt har ett starkt skäl för folk att låna varit att beskattningen gjort det mycket gynnsammare att låna än att spara. Därför kan vi inte, Lars Tobisson, lösa våra problem med sparandet om vi inte gör något åt kapitalbeskattningen, så att sparande i den traditionella formen gynnas, medan upplåning blir mindre gynnsamt än i dag. Fru talman! För tre månader sedan var de borgerliga partierna beredda att framställa sig som ett regeringsalternativ. Det var före valet. I dagens debatt har man noga undvikit att inta någon gemensam ståndpunkt. Jag har läst de reservationer som man har avgett till finansutskottets betänkande för att se vad det finns kvar av ett borgerligt regeringsalternativ. Det finns några gemensamma reservationer. På ett område där de borgerliga partierna tidigare ansträngde sig för att bli överens, nämligen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken, har de nu för första gången tror jag sedan 1982 hamnat på olika linjer. Jag vill fråga vad som menas med det som har skrivits. Moderaterna är generösast, de ställer sig i allt väsentligt bakom motionerna från folkpartiet och centern. Folkpartiet dämpar den här ekumeniska stämningen och anser att de borgerliga partiernas motioner företer stora likheter. Centern däremot knäpper till och säger att det bara finns likheter mellan motionerna. Var finns likheterna? Består de i att ni har samma marginaler och uppsättning av bokstäver, eller finns det något innehåll i den ekonomiska politiken som företer några likheter? I debatten om skatterna i går visade det sig att riksdagen har sex olika linjer beträffande beskattningen. Jag måste säga att det är omöjligt att föra ekonomisk politik, om man inte kan förena linjerna när det gäller beskattningen. Om de borgerliga partierna är oense på en sådan väsentlig och grundläggande punkt, undrar jag vad det egentligen finns för motivering för att de i var sin reservation påstår att de har likheter sig emellan när det gäller inriktningen av den ekonomiska politiken. Det har talats mycket om moral i politiken, men det vore hederligare att tala om att ni inte har någon gemensam politik och att det är det som ni är stolta över.

Fru talman! Finansministern frågar efter likheter mellan de borgerliga partiernas reservationer om den allmänna ekonomiska politiken. Jag får då peka på att största delen av dessa reservationer är identiska till sin lydelse. Om man däremot ser på finansministerns uttalande så finns det egentligen ingen likhet alls mellan den svavelosande marxistiske predikant som stod i denna talarstol för ett år sedan och fördömde marknadskrafterna och den måttfulle och t.o.m. artige politiker som i dag säger att utbudsekonomi är något som man kan pröva, och att man skall tro honom på hans ord. Det är framför allt två saker som är litet besvärande och som gör att man kan misstänka att talet om utbudspolitik kan vara litet tunt. Den ena är att man inte är beredd att vidta den i alla fall mest utbudsstimulerande åtgärd som finns, nämligen att sänka det rekordhårda skattetryck som vi har i Sverige. Den andra är att man inte är beredd att avmonopolisera vård, omsorg och utbildning, som man alltså förbehåller den offentliga sektorn. Dessa saker utgör ett betydande utbudshinder. Det fanns emellertid en intressant passus i finansministerns första anförande, där han sade något om att om riksdagen visar återhållsamhet med utgifter i vår, kan den stora skatteomläggningen bli en skattereform i betydelsen skattesänkning, sänkning av skattetrycket. Här finns alltså en antydan om nytänkande, nämligen att totalfinansiering, eller t.o.m. överfinansiering, som trots allt så att säga ligger i korten inför skatteutredningarna, bara är ett skrämskott. Vad oss moderater anbelangar behöver finansministern inte vara orolig. Vi har, som jag redogjorde för i mitt anförande, som mål en långsiktig balans i statsbudgeten och utgiftsminskningar som kan användas för skattesänkningar. Men varför dessa hot om kraftiga skärpningar av skatten på boende, pensionssparande, aktiesparande och nyföretagande när detta skall sättas i kraft först år 1991, dvs. om drygt två år? Det kan inte undgå att verka avhållande på nya satsningar. Och det kan framkalla omdispositioner bland människor som tror att det blir på detta sätt, när det senare kan visa sig att dessa omdispositioner varit onödiga. Jag måste besvara frågan om möjligheten att stimulera sparandet genom att skärpa kapitalskatterna. För mig förefaller det fullkomligt omöjligt. Jag kan inte förstå hur man kan tro att detta är möjligt. Vill finansministern bestrida att en sådan åtgärd rimligen måste leda till kapitalflykt, i synnerhet om finansministern gör allvar av de planer som han nämnde, nämligen att helt avskaffa valutaregleringen? Hur kan man tro att det är möjligt att skärpa kapitalbeskattningen och ändå hålla kapitalet kvar i landet?

Fru talman! Finansministern gjorde ett nummer av att man har förbättrat sysselsättningen, och jag vet inte hur många gånger jag skall behöva upprepa att jag tycker att det är den positiva sidan av ekonomin. Men all fördelningspolitik utgår egentligen från lönekampen. Det är ju kampen mellan arbete och kapital, mellan den organiserade fackföreningsrörelsen och arbetsköparna, som utgör grunden för behovet av all fördelningspolitik som förs. Om fördelningen är rättvis minskar naturligtvis pressen på staten att göra något för att justera resultatet. Som en första åtgärd för att justera resultatet finns skattepolitiken. Genom skattepolitiken kan man gynna missgynnade eller gynnade i lönekampen. Regeringen föredrar att gynna dem som redan har fått de bättre lönerna i stället för att gynna dem som har de sämre lönerna. Det är här som jag anser att tankefelet ligger när regeringen lägger upp en ekonomisk politisk strategi som innebär att man genom skattesänkningar skall lägga grunden för ett löneavtal. Då gynnar regeringen, enligt min mening, fel grupper med sina förslag. På andra plats i denna ordning kommer naturligtvis socialpolitiken och alla dess ingredienser med stöd till utsatta personer i samhället. Det är på detta sätt fördelningspolitiken ser ut. Det är kampen mellan arbete och kapital som lägger grunden för vad finansministern och andra behöver göra eller tvingas föreslå inom den sociala politikens område och inom skattepolitikens område. Jag menar att det då är viktigt att på ett riktigt sätt analysera vad som händer. Jag håller med om den här beskrivningen av utvecklingen, jag läste nämligen Anna-Greta Leijons papper i all hast. Det finns en tidigare undersökning som visar tio år, 1975—1985, av stagnerande realinkomster för hushållen. Undersökningen visar att hushållen håller konsumtionen uppe genom mera arbete. Förhållandet är tydligen detsamma under 1978-1988, dvs. att det är på grund av mer arbete som hushållen kan behålla sin standard. Om man skall se det som enbart positivt att folk måste arbeta mer för att kunna köpa sin mat, eller om man skall se det som ett tecken på att det råder en orättvis fördelning, beror på vilken utgångspunkt man har. Jag menar att det är ett tecken på en orättvis fördelning. Men det är klart att det är bra att folk har haft möjlighet att köpa mat och kläder som tidigare så att de slipper svälta eller vara utan kläder. Det går naturligtvis att göra sig rolig över de utländska äpplena. Men faktum är att det till synes ganska obetydliga men mycket viktiga beslut som riksdagen fattade i förra veckan, dvs. att man inte skall ställa samma krav på importerade äpplen som på inhemskt odlade äpplen, inger de värsta farhågor när det samtidigt sägs att man vill avreglera livsmedelspolitiken. Det är ju själva kärnan i allt. Skall Sverige tillåta import av varor som är producerade på ett annat sätt än vad som accepteras i Sverige och som är producerade enligt andra regler än dem som vi har när det gäller företagare och näringsidkare i Sverige? Det är ju omöjligt att ha båda dessa idéer samtidigt. Jag menar att man borde ha lärt sig vad en avreglerad kapitalism innebär.

Fru talman! Det som sades till avregleringens lov var mycket intressant. Nu skall man tydligen ställa stora krav på livsmedel tillverkade i vårt land, vilket är riktigt, men man skall inte alls bry sig om hur livsmedel som vi köper från utlandet har hanterats. Tydligen skall man när det gäller Sverige gärna köpa billig mat. Även om djuren från andra länder har farit mycket illa och pumpats fulla med hormoner skall de köpas billigt av Sverige och avlivas när de är i dåligt skick. Det är den politik som avregleringsivrarna står för då det gäller livsmedelspolitiken. Finansministern är litet oklar i fråga om baslivsmedel, basmat och vardagsmat. Man kan ju använda olika uttryck, men vad som avses finns redan instämplat och diariefört på finansdepartementet i den förteckning som jag har skickat in till utredningen för indirekta skatter. Jag har då använt ordet basmat. Det är alltså detta som gäller i den diarieförda promemorian på finansdepartementet. De listor som jag bett att få gällde obearbetade baslivsmedel. Jag har begärt två undantag: tillägg på bröd och köttfärs, eftersom de äts räti mycket av folk. Förteckningen över dessa livsmedel, omfattar två och en halv A 4-sidor, och jag skall inte besvära kammaren med att läsa upp den, men åtminstone jag betraktar dessa som baslivsmedel. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till, men jag hoppas att de krafttag som finansministern tog under våren när det gällde att ge tilläggsdirektiv skall följas av en positiv inställning så att vi åtminstone på en punkt anpassar oss efter EG — att sänka momsen på mat. Finansministern trodde att kyrkan på något sätt var inkopplad på detta. Oblat ingår emellertid inte i min lista — det vill jag gärna deklarera. Men detta faktum hoppas jag inte gör att finansministern avstår från att gå till kyrkan i jul. Jag önskar honom en trevlig helg.

Fru talman! Får jag be finansministern att vidarebefordra denna intressanta promemoria från Gunnar Björk till kommitténs övriga ledamöter. Jag tycker att finansministern är litet väl mycket för att hemlighålla promemorior. Men den här kanske ändå kunde vidarebefordras. Finansministern gav faktiskt ett mycket bra exempel på det jag sade i mitt anförande, att socialdemokraterna försöker sitta på två stolar samtidigt. Han sade i sitt senaste inlägg att deltidspensionen var väldigt bra, den ökar arbetsutbudet. Högre ersättning för att vara ledig leder alltså till ökat arbetsutbud. När man väntar ytterligare två minuter handlar det om att öka ersättningen för att jobba, för det ökar arbetsutbudet. Det är nämligen effekten av förändringar i marginalskatterna, som finansministern nu börjar tycka är ganska bra. Då förstår jag inte hur högre ersättning för att vara ledig och högre ersättning för att jobba ger samma effekt. Det är faktiskt inte riktigt sant. Konjunkturinstitutet har inget fått veta, sade Kjell-Olof Feldt. Nej, den förra rapporten, där konjunkturinstitutet inget visste eller i varje fall ingenting skrev, kom faktiskt också efter valet. Så om institutet bara har gått efter vallöften som normalt skall hållas enligt vanlig normal hederlighet, har det ändå gjort en förändring från höstprognosen till decemberprognosen. Konjunkturinstitutet har uppenbarligen gjort en uppjustering av hushållens köpkraft på grund av den väntade eller beslutade — hur man nu får formulera det — förändringen i föräldraförsäkringen. Hur passar detta ihop med finansministerns uppmaning till oppositionen? Det kanske gäller även socialdemokratiska ledamöter i riksdagen som ibland ändrar på regeringens förslag när det gäller att avstå från populistiska överbud. Är detta inte ett överbud om det faktiskt leder till en ökning av köpkraften? Finansministern har uttalat sig vältaligt om att det är angeläget att inte öka överhettningen utan tvärtom minska den på olika sätt. Man får faktiskt de olika inslagen i finansministerns anföranden och förslag att passa osedvanligt dåligt samman. Jag tar detta som ett bevis för att det tyvärr är väldigt många ord som saknar täckning i den beskrivning som ges. Får jag slutligen säga att jag tror att finansministern måste ta sig en funderare när det gäller den kraftiga höjningen av kapitalbeskattningen, som behandlas i en annan promemoria som jag gärna skulle vilja se offentlig, nämligen den om det framtida skattesystemet.

Fru talman! Lars Tobisson säger att regeringen inte är beredd att sänka skatterna. Men i all sin dar, riksdagen biföll ju i går regeringens förslag att sänka marginalskatterna 1989 med 5 miljarder kronor realt. Det framgick också av det beslutet att oppositionen är hopplöst splittrad i skattefrågan. Ni talar väldigt ofta och gärna om skattereformer. Det är er obetaget. Sanningen är att de enda skattereformer som genomförts under senare år har haft socialdemokratin som drivkraft. Det hade inte blivit några skattereformer alls om de borgerliga skulle ha försökt komma överens om skatterna. Visserligen behövde vi spräcka en borgerlig regering för att få igenom 1982 års skattereform, men det var det värt. Det lär väl också den här gången bli så att socialdemokratin får ta på sig huvudbördan att åstadkomma en skattereform. Men jag har tolkat så pass många signaler från oppositionspartierna under gårdagens debatt, liksom i dag och i andra sammanhang, att jag fortfarande är optimist och tror att vi skall kunna nå resultat. Gunnar Björk talade om att det som gäller basmaten numera är diariefört i finansdepartementet. Därmed är den plågande ovissheten undanröjd. Basmat är detsamma som vardagsmat. Vi får också veta att bröd och köttfärs skall man bara äta på vardagarna. Detta skall man låta bli på söndagarna och möjligen ta en oblat, såvitt jag förstår, enligt Gunnar Björks recept. Nu vill Anne Wibble ha Gunnar Björks promemoria från mig. Hon har tydligen ingen tanke på att gå tvärsöver salen till Gunnar Björk och be att få den. Tydligare kan väl inte sammanbrottet i mittensamarbetet beskrivas, när en sådan enkel handling inte längre kan utföras mellan två syskonpartier i politiken. Lars Tobisson påpekade att jag för ett år sedan lät som en svavelosande predikant, medan jag i dag är måttfull och t.o.m. artig. Han frågar sig varför jag genomgått denna metamorfos, gjort denna omsvängning. Det borde kunna tolkas som ett led i regeringens miljöpolitik. Vi vill minska svavelutsläppen också här. Det är även ett svar till Gunnar Björk på ett annat plan. Han vill nämligen ha ett miljömål för den ekonomiska politiken. Låt mig säga att vi verkligen har utformat den ekonomiska politiken så att vi tagit hänsyn till dess effekter på miljön. Jag känner till väldigt få beslut som regeringen har tagit eller propositioner som regeringen lämnat till riksdagen där i dag inte miljöhänsynen framkallat förändringar i besluten och i politikens innehåll. Därför anser jag att detta mål, som jag vill se som övergripande för hela vår politik, gäller också den ekonomiska politiken. Fru talman! Anne Wibble vill fiska litet i budgetpropositionens innehåll. Jag ber henne vänta till den 10 januari eller tills läckorna börjar synas — vi vet juattsådana varit ganska normala under senare år, även om det är beklagligt. Mänskligt att döma är jag måhända den sista representant för regeringen 16 december 1988 som står i kammarens talarstol detta år. Därför vill jag begagna tillfället att till finansutskottets ledamöter och övriga tappra åhörare här framföra en önskan om en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! Regeringens förslag i proposition 47 är en bekräftelse på att socialdemokraterna fullständigt tappat greppet vad gäller bostadspolitiken. I stället för att angripa de grundläggande orsakerna till att det är i det närmaste omöjligt för medborgarna att tillgodose sina önskemål vad gäller bostäder, trots att antalet bostäder är mycket stort i förhållande till invånarantalet i Sverige, väljer man — nu som tidigare — att föreslå en rad regleringar och subventionsförändringar för att komma till rätta med de problem som tidigare subventioner och regleringar åstadkommit. Renovering samt omoch tillbyggnad av bostäder var nyligen högprioriterad verksamhet. Det är endast fem år sedan socialdemokraterna här i riksdagen drev igenom ett tioårigt bostadsförbättringsprogram med omfattande subventioner, med det uttalade syftet att stimulera ombyggnadsverksamheten. Men nu, efter endast halva programperioden, skall man inte längre stimulera. Nu föreslås den garanterade räntan för ombyggnadslån bli fördubblad. Det betyder att ROT-verksamheten i praktiken upphör. Kostnadshöjningarna kommer ju inte att kunna kompenseras med högre hyresuttag på grund av bruksvärdessystemets konstruktion. De som kommer att drabbas hårdast av de föreslagna åtgärderna är alla de hyresgäster som bor i fastigheter med upprustningsbehov. Men dessutom medför tvärstoppet plötsligt ändrade planeringsförutsättningar och ofta ekonomiskt avbräck för berörda fastighetsägare. De byggföretag som har specialiserat sig på ombyggnader råkar också illa ut, eftersom de har varken personal eller utrustning för nybyggnation. Det är inte förvånande att bostadsministerns förslag mötts med protester från istort sett alla agerande på bostadsmarknaden. SABO, Fastighetsägareförbundet, HSB, Byggentreprenörerna, Byggnadsarbetareförbundet, SBC och en lång rad enskilda företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har i skrivelser till bostadsutskottet riktat allvarlig kritik mot förslagen. Fru talman! Vi avvisar regeringens förslag om minskade räntebidrag vid ombyggnad. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att äldre fastigheter kan moderniseras och upprustas. De är ofta ett omistligt inslag i bostadsmiljön. Om det blir ekonomiskt ogenomförbart att i fortsättningen rusta upp äldre fastigheter därför att regelsystemet favoriserar nybyggnad, är risken uppenbar att äldre stadsdelar kommer att drabbas av en ny rivningsvåg liknande den vi upplevde under 1960-talet och i början av 1970-talet. Detta kan man undvika endast om kapitalkostnaden är lika hög vid ombyggnad som vid nybyggnad. Vi har under flera år föreslagit att nuvarande räntebidrag vid ombyggnad skall ersättas med ett system med skattefri avsättning till reparationsfond. Även folkpartiet står nu bakom detta krav. Det är beklagligt — inte minst för alla dem som bor i äldre hus — att socialdemokraterna ställer sig avvisande till detta förslag och gör det utan någon egentlig argumentation. Systemet skulle nämligen möjliggöra att vi en gång för alla skulle få ett enkelt och rättvist system för att vårda äldre hus och omistliga miljöer. I vår partimotion framhöll vi att regeringens förslag skulle innebära att man inte längre skulle kunna fullfölja riksdagens beslut om upprustning av äldre ålderdomshem. Om denna konsekvens var avsiktlig eller bara ett uttryck för sedvanligt slarv inom bostadsdepartementet är svårt att säga, men vid bostadsutskottets behandling av propositionen beslöts under alla omständigheter att föreslå att ålderdomshem skall undantas från den föreslagna fördubblingen av den garanterade räntan. Det är naturligtvis bra i och för sig. Ännu bättre hade dock varit om utskottet hade föreslagit avslag på hela förslaget. Då hade nämligen inte detta och alla de övriga undantag bostadsutskottet föreslagit behövts. Vad vi nu kommer att få, om finansutskottets förslag vinner riksdagens bifall, är nämligen ett bostadspolitiskt mischmasch av sällan skådat slag.

Hur kan de ha fått den uppfattningen, fru talman? Men det är inte nog med detta. Det finns särskilda övergångsregler också. Regeringen föreslog att de nya reglerna skulle gälla för alla ärenden där preliminärt lånebeslut fattas efter den 26 oktober 1988. I en lång rad motioner krävdes att låneansökningar som inlämnats till det kommunala förmedlingsorganet före detta datum skulle behandlas enligt hittillsvarande regler. Motionärerna menade att fastighetsägarna följt gällande bestämmel ser och inte rimligen borde drabbas därför att olika samhällsorgan inte fattat beslut. Detta har utskottets majoritet tagit fasta på — för hela Sverige med undantag för de tre storstadsregionerna samt Uppsala och Håbo kommuner. Reglerna skall med andra ord träda i kraft på olika sätt i olika delar av vårt land. Detta är, fru talman, en minst sagt underlig ordning. Det får väl närmast tolkas som ett utslag för den storstadsfientlighet som numera helt präglar centern och de socialistiska partierna. Fru talman! Det är inte nog med att utskottets förslag är krångligt och kommer att leda till att den redan i dag omfattande byråkratin inom bostadspolitiken byggs ut än mer. Det kommer också att leda till godtycke. Med alla dessa undantag och de möjligheter till särskilda bedömningar som regeringen ges, blir det i det närmaste omöjligt för en fastighetsägare att i förväg bedöma om ett ombyggnadsprojekt kommer att få hittillsvarande räntebidrag och därmed kunna förverkligas. Ombyggnadsprojekt kommer att bedömas olika i olika delar av landet. Vad som är ett tillräckligt antal tillkommande lägenheter i det ena fallet kan vara otillräckligt i det andra osv. Regeringens förslag innebär också att stoppet för övrigt byggande förlängs i storstadsregionerna och att det i övriga landet under 1989 begränsas till 95 90 av 1988 års nivå. Redan när nu gällande byggstopp infördes hävdade vi att det inte skulle lösa några problem men skapa desto fler. Utvecklingen har visat att våra farhågor var välgrundade. Byråkratin frodas, och redan nu är t.ex. byggkvoten i Stockholms län intecknad fram till 1990. En lång rad ytterst angelägna objekt har inte kunnat inrymmas i kvoten. I vissa bostadsområden kommer angelägen kommersiell och samhällelig service inte att kunna erbjudas medborgarna under lång tid på grund av byggstoppet. Företag med god lönsamhet och utveckling kan inte bygga ut sin verksamhet. Socialdemokraternas förhoppning att dessa företag skulle flytta ut verksamheten från Storstockholm till övriga landet har, som vi förutsåg, kommit helt på skam. Fru talman! Konjunkturinstitutet har nyligen redovisat att bygginvesteringarna kommer att sjunka i Sverige nästa år. Detta är med all sannolikhet en prognos som kommer att slå in. Nu, när en lång rad företag behöver bygga ut sin produktionskapacitet med nya anläggningar, då är det stopp. Nu, när det finns behov av en lång rad kommersiella och samhälleliga investeringar på grund av att bostadsbyggandet efter flera års bottennotering åter kommit upp till den nivå det låg på när Sverige hade en borgerlig regering, då är det stopp. När det fortfarande finns hundratusentals bostäder som behöver rustas upp och moderniseras, då skall den verksamheten stoppas. Risken är att dessa hus kan komma att rivas och att för de enskilda människorna omistliga boendemiljöer kommer att försvinna. Det är detta som blir resultatet av utskottsmajoritetens förslag.

I synnerhet som det i propositionen anges att begräns ningen ska gälla ”tills vidare”, underförstått att bättre villkor åter ska gälla längre fram i tiden. Förslaget kan — om det översätts till en annan bransch — liknas vid att riksdagen föreslås besluta ålägga Volvo att från viss månad stoppa en fjärdedel av personbilstillverkningen för att satsa de produktionsresurserna på byggande av lastfordon. Det skulle de flesta bedömare anse helt orimligt. Från Byggnads vågar vi påstå, att förslaget om det halverade räntestödet till ROT-lånen kan få motsvarande effekt för många företag i byggnadsindustrin, samtidigt som planeringen raseras och följden blir att produktionskostnaden ökar. Regeringen har i annat sammanhang uttalat att man ska företa en total översyn av statsbidragen till bostadssektorn. Från Byggnadsarbetareförbundet vill vi med detta brev än en gång föreslå att förslaget om halvering av räntebidragen till ROT-lånen återförvisas till regeringen för att övervägas i samband med den totala översynen av bostadsbyggandets villkor.” Detta är ett klokt råd, fru talman, och därför yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Eftersom det är första gången Ulf Lönnqvist är närvarande vid en bostadspolitisk debatt efter det att han har tillträtt sitt nya arbete, vill jag hälsa honom välkommen i sin nya roll. Jag vet inte om den nye bostadsministern vill ha ett råd ifrån ett oppositionsparti. Mitt råd är: Försök att komma bort ifrån ryckigheten i bostadspolitiken och försök att föra en mer långsiktig bostadspolitik. Det skulle gagna boendet i landet på ett mycket positivt sätt. Fru talman! Den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik har präglats av ryckighet och panikåtgärder. Man har fört en politik före valet, och en annan efter. Enbart några veckor efter valet slog man till med åtgärder, som socialdemokraterna inte vågat knysta om i valrörelsen. Det sades t.ex. i valrörelsen att bostadssubventionerna inte skulle minska om socialdemokraterna fick fortsätta att regera. Nu efter valet kommer förslag till minskade bostadssubventioner av omfattande karaktär. Vore det inte ett anständighetskrav att socialdemokraterna förde samma bostadspolitik före valet som efter? Det nu föreliggande förslaget till höjd garanterad ränta vid ombyggnad utgör ett nytt och slående exempel på ryckighet. De obalanser på bostadsmarknaden som den hittills förda politiken har lett till går det inte att komma till rätta med genom nya brandkårsutryckningar. Det behövs i stället långsiktiga och mer generella åtgärder av det slag som har framförts, inte minst i de partimotioner som folkpartiet har lagt fram under flera år. Upphovet till de problem som regeringen nu med så drastiska metoder försöker komma till rätta med är att räntebidragen vid ombyggnad under en lång tid har legat på en alltför hög nivå. En följd härav är att ombyggnaderna har blivit alltför omfattande och därmed också dyra och kapitalkrävande. Vi har fått vad många kallar för lyxsaneringar. Ju mer omfattande och genomgripande renoveringar man vill göra, desto mer generösa subventioner och lån kommer till. Vi har dessutom gett bidrag för att slå samman lägenheter. Därigenom har ett stort antal smålägenheter försvunnit. Det är sådana lägenheter som nu t.ex. ungdomar efterfrågar. Det finns i och för sig starka skäl som talar för att bostadssubventionerna vid såväl nysom ombyggnad behöver minskas. Detta måste dock ske på ett mer varsamt och planmässigt sätt. Folkpartiet har under en följd av år föreslagit förändringar av lånereglerna så att en mer varsam ombyggnad skulle kunna uppnås, vilket oftast också hyresgästerna efterfrågar. Detta har socialdemokraterna vägrat inse. Man har haft full fart på lyxsaneringarna, och nu tvärstopp. Att som regeringen föreslår i ett slag drastiskt förändra finansieringsförutsättningarna vid ombyggnad skulle däremot få oöverskådliga konsekvenser. En är en kraftigt ökad rivningsvåg, kanske lika omfattande som den som vi hade på 1960-talet. En annan konsekvens skulle bli ett totalt stopp för ombyggnad av ålderdomshem, som riksdagen så sent som våren 1987 beslutade att stödja under motstånd från socialdemokraterna. Nu har dock några av de negativa effekterna som propositionen har ställt till med kunnat rättas till under den beredning som har skett i bostadsutskottet. Där har även socialdemokraterna försökt bidra med att rätta till några av de effekter som skulle kunna drabba många så hårt. Man har gjort undantag för ombyggnad av ålderdomshem. Det gäller sådant som folkpartiet påpekat mycket kraftigt i sina motioner. Övergångsbostäder för flyktingar skall inte hämmas, när vi vet att den rådande situationen ute i kommunerna är att man har behov av lägenheter för flyktingar. Förslaget skulle ha inneburit ytterligare svårigheter. Nu har man på den punkten kunnat rätta till propositionen. Det har ju också gjorts undantag för gruppbostäder för åldersdementa, självbyggen för egnahemsbyggare, ombyggnader som innebär nytillskott av lägenheter och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Fru talman! Jag har här tidigare redogjort för de negativa konsekvenser som skulle bli följden av ett genomförande av regeringens ogenomtänkta och i all hast utarbetade förslag till ändrade ombyggnadslåneräntor. Samma kritik kan riktas mot förslaget om upptrappning av de garanterade räntorna för hyresoch bostadsrättshus. Utskottets majoritet har inte rättat till det på den här punkten. Regeringens förslag är att man skall uppnå en besparing på 300 milj.kr. Regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna dessa besparingar. Däremot skall regeringen inte förrän senare ta ställning till hur besparingarna skall läggas ut på olika årgångar av hus. Detta är märkligt och helt emot den ordning som tillämpats tidigare. Ett fullständigt förslag bör föreläggas riksdagen. Med det nu anförda vill jag yrka avslag på det ofullständiga förslag som har presenterats i den proposition som regeringen har kastat fram. Regeringen bör återkomma med ett genomarbetat förslag med konsekvenser av dessa besparingar. Den nödvändiga minskningen av bostadssubventionerna till bl.a. ombyggnad måste ske under mer avvägda och planerade former. Det kan exempelvis ske i enlighet med förslaget i folkpartiets partimotion Fill. Där sägs att minskningen dessutom måste kombineras med andra åtgärder, t.ex. höjda barnbidrag och flerbarnstillägg. Även andra åtgärder som underlättar en minskning av subventionerna måste vidtas. En sådan möjlig åtgärd är skattefria avsättningar till särskilda reparationsfonder. Genom att ett system med reparationsfonder tillskapas ges fastighetsägarna bättre möjlighet att på ett planmässigt och effektivt sätt underhålla sitt fastighetsbestånd, samtidigt som behovet av statliga medel för denna verksamhet minskar eller bortfaller. Fru talman! Jag vill något kommentera de byggreglerande åtgärderna. Bostadsmarknaden, som är en av mest genomreglerade marknaderna i landet, visar på ett mycket påtagligt sätt effekten av den socialdemokratiska regeringens förkärlek för regleringar. De ständiga ingreppen har gett en marknad i obalans, vilket i sin tur tas till intäkt för nya ingrepp och nya regleringar. Denna utveckling kan naturligtvis inte fortgå. Det är inte möjligt att i längden rätta till fel och brister i den generella finanspolitiken genom selektiva regleringar. De hittillsvarande byggregleringarna har inte heller löst några problem så som var meningen. Det enda resultatet har i stället blivit ett byråkratiskt krångel och att angeläget byggande ofta har blivit försenat eller inte alls kommit till stånd. I Stockholm är byggkvoten redan nu intecknad fram till år 1990. Även i Göteborg råder motsvarande förhållande. Man har alltså via dessa regleringar ofta hindrat expansiva och arbetsskapande företag att vidareutveckla och bygga ut sin verksamhet. Effekterna blir oftast oönskade på många områden. Fru talman! Alla krissymptom som nu uppträder på bostadsmarknaden kan inte regeringen lastas för. Även kommunerna spelar en viktig roll i bostadspolitiken. Vidare kan t.ex. snabba förändringar i efterfrågan och flyttningsmönstren skapa problem som i varje fall på kort sikt inte alltid kan påverkas på politisk väg. Men det råder inget tvivel om att socialdemokraterna bär ett betydande ansvar för den situation som har uppstått. Bristen på smålägenheter är i hög grad en följd av en medveten socialdemokratisk politik såväl ute i kommunerna som på riksplanet, där ROT-programmet och lagändringar har drivit fram lägenhetssammanslagningar. Den låga rörligheten beror bl.a. på skatteregler och regleringar som socialdemokraterna drivit igenom och försvarar. Ingreppen mot bostadsrättsboendet är en del av det subventionsoch regelverk som socialdemokraterna genomdrev inom bostadssektorn förra året. Det finns också vinnare i systemet. Den som fått en nyproducerad och subventionerad hyreslägenhet har t.ex. möjligheter att tillgodogöra sig delar av subventionerna genom svart försäljning eller genom att helt lagligt lämna lägenheten som en del av betalningen för ett småhus. Tecknen på att ett omfattande bruk av administrativa regleringar har någon gynnsam effekt t.ex. på rättvisan i boendet är också få. Tvärtom vet vi att på en genomreglerad bostadsmarknad har oftast den lättast att ta sig fram som har goda kontakter och inte drar sig för att betala svart. Fru talman! Jag vill med det här anförda yrka bifall till de reservationer rörande bostadspolitiken som folkpartiet ställt sig bakom i betänkandet.

Fru talman! Av totalt avgivna 32 motioner med anledning av regeringens proposition 47, det s.k. höstpaketet, berör inte mindre än 23 motioner det bostadspolitiska området. Hälften av dessa 23 motioner är reaktioner från de socialdemokratiska ledamöterna mot regeringens förslag i denna del. Dessutom har det kommit in 31 skrivelser från olika organisationer, myndigheter, företag och enskilda med protester mot regeringens föreslagna bostadspolitiska åtgärder. Det är en mycket hård dom som mött bostadsministerns förslag. Den nye bostadsministern kunde ha önskat sig en bättre debut med sin första proposition. Det är bra med rivstarter, herr bostadsminister, men det måste finnas konsekvens och reson i de åtgärder som vidtas. Fru talman! Bostadspolitiken måste ha sociala mål. Reformeringen måste ske långsiktigt. Tvära kast och kortsiktiga ryck skapar osäkerhet och mer byråkrati. För bostadsmarknadens aktörer blir det med en kortsiktig politik viktigare att satsa på lånekonsulter och regelexperter än att arbeta för kvalitet, trivsel och god boendemiljö för bostadskonsumenternas bästa. Tyvärr har vi alltför länge fått leva med kortsiktighet och tvära kast i regeringens bostadspolitik. Det tycks fortsätta och t.o.m. bli än värre. De båda föregående talarna har redogjort för följderna av regeringsförslaget på bostadsutskottets område. Jag kan instämma i mycket av det som sagts och skall därför inte uppta tiden med att närmare beskriva de konsekvenserna än en gång. Från centerns sida har vi avvisat bostadsministerns förslag i proposition 47 på samtliga punkter utom den om höjningen av den garanterade räntan för nybyggnadslån till hyresoch bostadsrättshus. Regeringens förslag har varit föremål för omfattande ändringar i utskottsbehandlingen. Inte mindre än elva tillkännagivanden görs på bostadsområdet. Det är förmodligen rekord. Ändå är det långt ifrån tillräckligt för att det skall vara ett heltäckande och bra förslag, som centern ser det. Men vi har valt att medverka till att göra förslaget så bra som möjligt och inte ställt oss passiva vid sidan. Jag har svårt att förstå moderaternas passivitet därvidlag. Det går naturligtvis bra att raljera över att det blir krångligt på det här sättet, men det är bättre att få ett så bra förslag som möjligt än att riskera att det sämsta tänkbara förslaget genomförs. Om centern och de övriga oppositionspartierna inte hade valt denna väg utan gjort som moderaterna, dvs. ställt sig vid sidan, hade förslagets konsekvenser drabbat bostadsmarknaden betydligt allvarligare än vad nu är fallet. Jag skall i fortsättningen uppehålla mig vid centerns syn på de symptom på bostadsmarknaden som regeringen vill angripa med sina förslag och dessutom något kommentera de ändringsförslag utskottet lägger fram och som centern står bakom. I regeringsförslaget angrips problemen på bostadsmarknaden på fel ställe och med fel åtgärder. Det är inte i första hand en ändring från ombyggnad till nybyggnad som behövs utan en omfördelning från ett ohämmat kontorsoch arbetsplatsbyggande i storstadsområdena till ett ökat bostadsbyggande över huvud taget. Under de senaste fem åren har det i Stockholm byggts arbetsplatser för 35 000 människor men endast 13 000 lägenheter. När bostadsministern och andra socialdemokrater glatt säger att bostadsbyggandet har ökat i Stockholm med 22 9 i år, kan vi konstatera att byggandet av kontor och andra lokaler för arbetsplatser samtidigt har ökat med 30 96. Det har inte byggts så få lägenheter här i Stockholm sedan andra världskriget som nu och inte heller — Prot. 1988/89:47 så mycket i fråga om kontorsytor. Och värre skall det bli. 16 december 1988 Länsstyrelsen lämnade förra fredagen en rapport som visar att Stock holmsregionen under åren 1988-1992 kommer att få 69 000 nya arbetsplatser VR EE mot tidigare planerade 40 000. Julen 1992 kommer det att finnas nya rn SEREeTT arbetsplatser som motsvarar 357 Hötorgsskrapor till en beräknad investeringskostnad på 26 miljarder kronor. 200 av dessa tänkta höghus är kontor. Det handlar om 3,5 miljoner kvadratmeter, varav 2 miljoner kvadratmeter utgör enbart kontorsytor. Det skall jämföras med de 5,5 miljoner kvadratmeter som har byggts mellan åren 1950 och 1988. Får jag fråga socialdemokraterna: Vad skall ni ha alla dessa kontorsarbetsplatser till, och varifrån skall ni ta människorna till dem? Redan i dag byggs 75 90 av lokalytorna här i Stockholm för uthyrning och för verksamhet som det inte finns eget behov av eller till vilka nyttjare inte är utsedda. Hur skall det bli med befolkningsomflyttningen och bostadsbristen fram till 1992? Vi vet redan hur stora dessa är i dag. Vad gör då socialdemokraterna för att stoppa arbetsplatsbyggandet och för att få fram fler bostäder? Jo, de föreslår att ombyggnadsverksämheten skall stoppas i hela landet. Kontorsutbyggandet skall få fortsätta.

Det finns inte ett dyft av social bostadspolitik i ett sådant handlande. Varför, bostadsministern och Oskar Lindkvist, gör ni inget åt de stora byggjättarna utan ger er på de små människorna? Det har t.o.m. gått så långt att kommunalpolitiker här i Stockholm själva måste gripa in genom att inte bevilja byggnadslov för att försöka stoppa alla kontorsbyggen när regeringen ingenting gör. Självfallet borde det ohämmade arbetsplatsbyggandet i storstadsområdena stoppas och bostäder byggas i stället. De planerade 3,5 miljonerna nya kvadratmeter arbetsplatser fram till 1992 här i Stockholm motsvaras av t.ex. 39 000 nya lägenheter. Det finns alltså möjlighet att styra resurser till bostadssektorn. Om socialdemokraterna hade lyssnat på centern för ett år sedan hade vi varit en god bit på väg åt det hållet. Vi föreslog då, och det förslaget har vi upprepat, att en investeringsavgift om 25 96 skulle läggas på kontorsbyggandet. De resurser som då skapas kan användas till ökat bostadsbyggande genom ett stimulansbidrag på t.ex. 30 000 kr. per lägenhet, vilket vi har föreslagit. Vårt förslag har vunnit ökad anslutning. Såväl vpk som miljöpartiet har vid utskottsbehandlingen anslutit sig av vårt förslag. Även bostadsministern har i sina bästa stunder uttalat sig positivt. Nu väntar jag på socialdemokraterna här i riksdagen. Jag tycker att ni skall följa Aftonbladets ledare från den 9/12 eller ett uttalande från SABO:s styrelse, som också har anslutit sig till centerns förslag på den här punkten. Tag tillfället i akt vid voteringen senare! Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 39 och 58. Jag yrkar också bifall till reservation 43. 59 Jag vill också något kommentera förslaget att minska räntesubventionerna kraterna fått igenom vid utskottsbehandlingen på grund av att oppositionspartierna varit splittrade. Moderaterna och folkpartiet vill dra in högre belopp. Centern, vpk och miljöpartiet yrkar avslag på regeringens förslag om minskade räntesubventioner. Denna åtgärd föreslås utan att man närmare redovisat hur den kommer att slå mot hyresgästerna. Det kommer att innebära hyreshöjningar för många. För vilka och hur mycket vet ingen. Detta är allvarligt! Med regeringens bostadspolitik har hyrorna redan stigit mycket mer än lönerna. Boverkets statistik visar också att den 3-procentiga marginalskattesänkningen nästa år uppenbarligen blir minst gynnsam för hyresboende eftersom de i genomsnitt har de lägsta inkomsterna. Hanteringen av de garanterade räntorna för hyreshusen måste ha ett klart samband med kravet på ett upprätthållande av de sociala målen i bostadspolitiken. Det är därför förvånande att socialdemokraterna så lättvindigt vidtar denna åtgärd som går emot det bostadssociala synsättet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 53, och under förutsättning av bifall till reservation 43 yrkar jag bifall även till reservation 46.

Fru talman! Agne Hansson sade att vi moderater ställt oss vid sidan om. Det ogillade han. Det gällde ju att göra det här så bra som möjligt. Det har Agne Hansson själv gjort, fru talman, genom att tillsammans med företrädare för en del andra partier få igenom mängder av undantag som gör att det som han inledningsvis sade, nämligen att man skall undvika kortsiktighet och byråkrati, har blivit resultatet. Byråkratin blir än värre, Agne Hansson, genom det som centern har varit med på i bostadsutskottet. Agne Hansson ägnade en ovanligt stor del av sitt anförande åt att kritisera utvecklingen i Stockholms län. Det är inte förvånande. Den storstadsfientlighet som numera präglar centerpartiet har vi vant oss vid, men denna gång fick vi höra osedvanligt mycket. Vi fick också höra Agne Hansson redovisa en ny metod. Han sade nämligen att byggnadsnämnderna stoppar arbetsplatsbyggande i Stockholms län, eftersom regeringen inte gör det. Herr talman! Det skulle vara mycket intressant om Agne Hansson kunde ge exempel på vilka byggnadsnämnder i Stockholms län som på detta sätt vägrar byggnadslov. Det är nämligen, Agne Hansson, olagligt att göra så om det finns en gällande plan. Därmed gör sig byggnadsnämnderna alltså skyldiga till brott mot planoch bygglagen som Agne Hansson med emfas har genomdrivit i riksdagen. Därför ser jag fram emot att få upplysning av Agne Hansson om vilka kommuner som bryter mot planoch bygglagen.
Prot. 1988/89:47 Herr talman! Jag håller med Billing på en punkt: undantagen gör inte 16 december 1988 byråkratin enklare. Vi har emellertid ändå valt att se till de enskilda Visöek isk människorna, nämligen de enskilda hyresgästerna och fastighetsägarna i det ER OPYANERRE 5 politiska åtgärder, här fallet. öm Tack vare undantagen, Knut Billing, kommer bl.a. på grund av övergångsbestämmelseregelns ändring ombyggnader för i runda tal 735 milj.kr. att kunna genomföras här i landet — ombyggnader som inte skulle ha kunnat genomföras, om regeringens förslag hade gått igenom ograverat i utskottet.

Det är sådant som annars skulle ha stoppats enligt regeringens förslag. Vi har valt att se till att de här ombyggnaderna ändå kommer i gång, framför att släppa fram ett förslag som skulle ha gjort att de inte hade varit möjliga att genomföra. Sedan till storstadsproblematiken, herr talman. Det är icke storstadsfientligt att se till att man inte bygger ihjäl sig på kontor och arbetsplatser i storstadsområdena. Tvärtom är det en fördel för storstadsområdena. När jag hänvisade till att man från kommunalpolitiskt håll försöker stoppa det här, tänkte jag på vad Mats Hulth sade i ABC-nytt i går kväll. Han sade att situationen nu är så allvarlig att vi själva måste ingripa och genom olika åtgärder — jag tror t.o.m. han nämnde byggnadslovsgivningen — se till att man inte kommer i gång med de här byggena nu utan får en förskjutning av dem. Detta var bakgrunden. Jag menar att regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen bör lägga ned sitt arbete på att hjälpa till med denna förflyttning av resurser från arbetsplatsbyggande till bostadsbyggande. Det är först då man kan få mer bostäder i Stockholm, för det är det som behövs, och det är detta som centern är ute efter, Knut Billing.
Herr talman! Agne Hansson säger att han har sett till människornas bästa. Då är det intressant att konstatera att bland alla dem som har protesterat mot förslaget finns SABO, Fastighetsägareförbundet, HSB, Byggentreprenörerna, Byggnadsarbetareförbundet, SBC och en lång rad enskilda företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Bostadsutskottet har aldrig fått så många skrivelser som i detta ärende. Ändå säger Agne Hansson, när han stöder förslaget, att han har sett till människornas bästa. Jag undrar vem som begriper det bäst — de som har skrivit till oss eller Agne Hansson. Som enda exempel nämnde Agne Hansson socialdemokraten Mats Hulth. Det var ju intressant — jag hoppas att Oskar Lindkvist, som kommer senare i debatten, kommer att ta upp detta om att man skall gå in och agera i strid med PBL. Det är faktiskt så, Agne Hansson, att den som är bäst på att avgöra om det behövs nya lokaler för arbetsplatser i Stockholms län är marknaden. Det är inte Agne Hansson utan alla de företag som vill bygga för att expandera, 61 därför att de har order och kan sälja sina produkter och anställa mer folk. Det är de som kan göra bedömningarna. När Agne Hansson gör bedömningarna går det illa för Sverige.
Herr talman! Låt mig bara säga, för att spara tid, att vi delar den uppfattning som SABO och alla andra protesterande har. Vårt förstahandsyrkande är ju avslag på regeringens förslag på de här punkterna, men när detta har fallit måste man se till att göra sakerna så bra som möjligt, och det är vad vi vill försöka göra. Det är också därför som det kommer att finnas förutsättningar för att fler kan få bostad här i Stockholm. Med moderaternas politik är detta omöjligt, för då skall man tydligen bara bygga arbetsplatser.